Herr talman! Det pågår en modernisering och en omstrukturering av lagstiftningen på värdepappersområdet. Man kan säga att det är ett resultat av värdepapperskommitténs arbete, där den nya insiderlag som trädde i kraft i februari i år är det första steget och det som föreslås i det här betänkandet om handel och tjänster på värdepappersmarknaden det andra steget. Ett tredje steg följer. Det handlar alltså om en modernisering, en uppfräschning av verksamheten, en anpassning till internationella regler, anpassning till förändrad teknik, dvs. i huvudsak en datorisering av verksamheten. Det har visat sig vid behandlingen att det egentligen bara är representanter för vänsterpartiet och miljöpartiet som delar de farhågor eller förbehåll som värdepapperskommittén uttryckt i samband med att man lagt fram sitt förslag. Jag skall nöja mig med att kortfattat referera några avvikande uppfattningar. Vi, men inte utskottsmajoriteten, föreslår att det nu existerande förbudet om blankning skall bibehållas. Oäkta blankning, en annan företeelse i den här branschen är inte lagreglerad -- den är inte tillåten men inte heller förbjuden. Vi föreslår att det införs lagregler som förbjuder blankning. Det är viktigt att det finns betryggande säkerhet i samband med handel av värdepapper. Vi framför synpunkter i reservation att det skall vara möjligt för fondkommissionär och clearingorganisation att avsluta sådana kundkonton där säkerhetskraven inte är uppfyllda. Slutligen blir det med föreliggande förslag möjligt för fondkommissionär att handla för egen räkning parallellt med att man handlar för kundernas räkning. Det har påpekats att detta bäddar för intressekonflikter, som majoriteten i och för sig anser vara hanterbara och kunna motverkas med den typ av redovsningssystem som finns. Vår uppfattning är att tilltron till handeln och möjligheterna för kunderna att bli rättvisst behandlade samt undanröjande av intressekonflikter bättre sker genom att det inte tillåts för fondkommissionärer att bedriva handel för egen räkning. Med tanke på att jag är ensam på någon av reservationerna och har glädjen att dela de flesta med Lars Norberg i miljöpartiet är sannolikheten för att finna majoritet i kammaren relativt liten. Jag säger som man numera brukar säga att jag står fast vid mina åsikter, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 5 om fondkommissionärs rätt att bedriva handel för egen räkning.

Herr talman! Jag skall villigt medge att miljöpartiet har begränsade kunskaper när det gäller handel med pengar. Inom partiet har vi i allmänhet ganska god tillgång till expertis. I nya partier finns ofta starkt inslag av folk från den akademiska världen som ser att det behövs någonting nytt på den politiska fronten. Vi har många lärare i miljöpartiet. Det är ganska naturligt. Lärarna ser på lång sikt, och de ser barnen och undrar hur deras framtid skall te sig. De blir oroliga. De stöder miljöpartiet. Vi har också många läkare. Det är också naturligt. De ser de skador människor får av miljön, arbetsmiljön, droger och annat. Vi har många ingenjörer. Det är också ganska naturligt, tror jag. Ingenjörer ser teknikens möjligheter att förbättra samhället på ett miljövänligt sätt. Jag undrar vilken annan riksdagsgrupp som kan skryta med att ha 20 % Men vi har ont om bankfolk. Man kan diskutera varför. Vi saknar därför den omfattande detaljkunskap som vi gärna hade velat ha när vi behandlade denna typ av fråga. Det är en kunskap som jag tror moderaterna väldigt lätt kan skaffa sig. Men vi tror att vi förstår de övergripande principerna. Regeringens förslag är en omfattande liberalisering av värdepappershandeln. Från miljöpartiets sida anser vi att det är ett dåligt förslag, som dessutom läggs fram vid en illa vald tidpunkt. Sverige förlorade 15 miljarder kronor 1990 på kreditförluster på finansmarknaden på grund av alltför spekulativa affärer i aktier och fastigheter. Då skall det bli lättare för fondhandlare att utvidga sin verksamhet, ge krediter, införa blankning osv! 15 miljarder förlorade man förra året. Det är drygt en procent av bruttonationalprodukten. Det talas väldigt mycket om den ekonomiska tillväxten. Här har man spekulerat bort en procent av bruttonationalprodukten, medan vi under de gångna 20 åren, under 1970 och 1980-talen har haft en tillväxt på i genomsnitt 1,5 % om året. Men reaktionerna har inte varit starka, i varje fall inte från riksdagens sida. Kreditförlusterna fortsätter i år, som sviter efter de spekulationer som ägde rum på 1980-talet. Statens bank hade det första tertialet i år förlorat över en miljard, liksom man gjorde förra året under samma tertial. Nya förluster dyker upp i de stora sparbankerna. Det är förvisso icke tid för liberalisering och ökande utrymme för spekulation och försök att tjäna pengar på andras arbete, varken på finansmarknaden eller bland värdepappersföretag. Rolf L Nilson har ju i detalj redogjort för innehållet i de flesta av reservationerna, och jag står faktiskt bakom samtliga reservationer i betänkandet. Jag yrkar bifall till reservation 4 och 5. Den senare reservationen saknar tyvärr mitt namn.

Herr talman! Detta betänkande från näringsutskottet behandlar förslag till nya lagar om handel med finansiella instrument och om värdepappersrörelse. Dessa två nya lagar innebär att tre lagar på området kan upphävas. Till grund för förändringarna på värdepappersområdet ligger främst värdepappersmarknadskommitténs arbete, och det kom till under 1980-talet före de stora finansiella krascherna, så det hade ingenting med dem att göra, Lars Norberg. Detta -- som Rolf L Nilson var inne på -- är ett andra steg i en planerad förändring av hela regelsystemet på värdepappersområdet. Ett första steg togs i februari med den nya insiderlagen, och ett tredje aviseras i höst för börs och clearingverksamheten. Som framgått av tidigare inlägg finns fem reservationer fogade till betänkandet. Reservationerna har en delvis annan syn på blankning vid handel med värdepapper. Man förespråkar ett förbud, samt menar att det i lagen bör införas rätt för fondkommissionär att avsluta eller neutralisera ett konto om inte säkerhetskraven är uppfyllda. Utskottsmajoriteten anser i likhet med regeringen att tidigare betänkligheter mot blankning försvunnit i och med att fondbörsen blivit större och att man skapar förutsättning för effektivare prissättning. I den nya lagen införs bestämmelser för handeln med optioner och terminer. Den väg som föreslås i propositionen -- att det i avtalet skall preciseras säkerhetskrav och de påföljder som kan komma i fråga vid avtalsbrott och även när konto bör avslutas -- anser utskottsmajoriteten tillräcklig och avstyrker således reservationerna. De farhågor som det ges uttryck för i reservation 4 anser utskottsmajoriteten överdrivna och avstyrker därmed reservationen. Reservation 5 av vänsterpartiet -- det var en av de reservationer som man yrkade bifall till -- berör den risk för intressekonflikt som kan uppstå om fondkommissionärer ges möjlighet att handla för egen räkning. Även här anser utskottsmajoriteten att det är tillräckligt att tillstånd lämnas först efter prövning i det enskilda fallet. Reservationen avstyrkes.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

Herr talman! Leif Marklund säger att detta betänkande är grundat på en proposition och att denna i sin tur är grundad på en utredning, som genomfördes före de finansiella kriser som jag hänvisade till i mitt anförande. Det hade i så fall funnits möjlighet för regeringen och utskottet att tänka sig för ytterligare en gång om detta var rätt tidpunkt att införa en sådan liberalisering av fondkommissionärernas verksamhet. Propositionen lades, som sagt, efter det att dessa klara problem på finansmarknaden hade uppstått. Vi har i dag en ganska omfattande kunskap om de problem som har rått, det slarv som har förekommit och de friheter som man ganska ofta har tagit sig på de finansiella marknaderna. Jag vidhåller alltså att detta var en mycket illa vald tidpunkt. Den gamla lagstiftningen var bättre än den nya. Det fanns därför ingen anledning att skynda fram med dessa förslag.

Herr talman! Det är möjligt att jag i någon mån är konservativ och att vi vill gå försiktigt fram. Vi har oroats en hel del av den yra som även företrädare på den socialdemokratiska kanten har talat om -- finansvalpar, börsyra osv. Detta inträffade i mitten på 80-talet. Det var då yran var som värst och priserna på konst, fastigheter m.m. var som högst. Detta uppmuntrade den socialdemokratiska regeringen, samtidigt som den uttalade sin bekymran över yran på börsen och finansvalparnas verksamhet. Vi har nu sett en hel del av följderna. Detta borde mana till en viss konservatism och försiktighet i stället för att bara säga att vi måste hänga med. Man skall i stället bedöma om det är just nu som vi måste hänga med. Måste man alltid anpassa sig, eller kan man möjligtvis påverka och styra verkligheten efter de långsiktiga behoven?

Herr talman! Barbro Andersson talar om att reaktorn skall skötas. Vår uppfattning är att den skall avvecklas. Man provar för närvarande höganrikat bränsle från militära förråd i USA, och det utbrända bränslet lagras, eftersom det inte finns någonstans att sända det tillbaka. Detta är ett av många skäl till att verksamheten borde avbrytas. Vattenfall bör enligt vår uppfattning vara ett bolag som sysslar med elektricitet och elektrisk kraft. Studsvik däremot borde kunna var en mycket mera mångsidig forskningsanläggning inom den statliga företagsvärlden. Bekymret är ju att Barbro Andersson har en helt annan grundläggande syn på kärnkraften än jag, något som egentligen är svårbegripligt, eftersom industriminister Rune Molin så sent som i förra veckan här i kammaren sade att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Det gick han personligen i god för -- i varje fall var det hans personliga övertygelse. Det skulle vara roligt om man i olika delar av den statliga verksamheten kunde se någonting av denna målsättning. Varför skall vi driva en forskningsanläggning för en verksamhet som skall avvecklas inom 19 år? Denna verksamhet skall inte utvecklas, utan den skall avvecklas. Att med statliga medel understödja den här verksamheten är att kasta goda pengar efter dåliga. Verksamheten bör avvecklas så snart som möjligt med undantag för, som jag sade, det som har med kärnkraftsavvecklingen att göra. Den verksamheten är jag helt övertygad om styrs bäst av en statlig myndighet såsom kärnkraftsinspektionen, som har en god överblick över vad som krävs i det avseendet.

Kvittningsmännen har till mig framfört önskemål om att måndagen den 10 juni skall hållas fri från voteringar. Jag har, efter att ha tagit del av nu tillgängligt underlag för beräkning av den återstående ärendebehandlingen denna och nästa vecka, ansett mig kunna tillgodose kvittningsmännens önskemål. Jag förutsätter då att debatten i dagens ärenden kan avslutas i dag och att vi följer planeringen så, att kammaren på onsdag morgon kan påbörja Öresundsdebatten som första ärende. Mitt meddelande är alltså att det inte blir några voteringar under måndagen den 10 juni.

Herr talman! Efter denna fina inledning på den här dagen, världsmiljödagen, är det naturligt att börja debatten i kammaren med ett miljöärende. Det berör inomhusmiljön i våra bostäder. Det är lika viktigt med en god inomhusmiljö i bostäderna som den naturmiljö som vi ofta diskuterar. Utvecklingen har gått mot att vi vistas mer och mer av vår tid i våra bostäder. Inte minst därför är det naturligtvis viktigt att vi skapar en miljö som vi kan trivas att vistas i. Herr talman! Det är med tillfredsställelse vi från centern noterar att vi nu kan fatta de första viktiga besluten som kan leda till en bättre inomhusmiljö i våra bostäder. Det är min förhoppning att beslutet här i dag på världsmiljödagen kan bli inledningen till ett nytt miljötänkande också på bomiljöområdet och en offensiv för bättre boendemiljöer. Det är enligt vår uppfattning ett sedan länge eftersatt område. Vägen fram till dagens förslag och beslut har varit kantad med många problem och varit lång. Redan hösten 1985 togs de första initiativen för en bättre boendemiljö i en fempartimotion där jag stod som första namn. Den resulterade i riksdagsbeslutet 1986 om inrättandet av småhusskadenämnden. Det var en akut åtgärd, som hade som uteslutande syfte att hjälpa dem som direkt var utsatta för fuktoch mögelskador i sina hus. Det mera vidlyftiga och förebyggande arbetet för bättre inomhusklimat startade med riksdagsbeslutet i anledning av BoUs eniga förslag om uppdrag till regeringen. Uppdraget till regeringen innebar att en samlad översyn skulle göras med syfte att komma till rätta med bristerna i den totala inomhusmiljön och hela problemkomplexet med de s.k. sjuka husen. Regeringen har tagit god tid på sig. Men nu föreligger resultatet av översynen i två propositioner, nr 145 om byggnaders inomhusmiljö m.m. och nr 189 med förslag till lag om byggnadsgaranti, av vilka den senare är den tyngre och viktigare av de två. Det såg länge ut som om inte den delen skulle komma fram till riksdagen ens under detta riksmöte. Egentligen skulle förslagen ha varit här för över ett år sedan. Jag förstår egentligen inte varför regeringen varit så senfärdig och handfallen när det gäller boendemiljöfrågorna. Det får till följd att många i onödan får fara illa i sina bostäder. Det är därför mycket olyckligt att boendemiljöfaktorerna så länge skjutits i bakgrunden i samband med planeringen av bostadsområden och att kvantitet satts före kvalitet vid byggandet, vilket t.ex. skedde under miljonprogramprocessen. Den skarpa kritik vi från centern riktade mot utformningen av dessa betongområden har nu -- tyvärr, kan man säga -- alltför tydligt visa sig vara befogad. Bristande kvalitetstänkande ledde senare fram till fukt och mögelskador i hus, med akuta boendemiljöproblem som följd. Först efter det att dessa problem började bli mer påtagliga har det blivit möjligt att få regeringen att inse nödvändigheten av att i ökad utsträckning beakta miljöaspekterna i boendet, och arbetet med att förbättra boendemiljöförhållandena kunde därmed starta. Nu är de första förslagen här, och det är bra. Förslagen i betänkandet kan sammanfattas i fyra punkter. I lagen understryks byggsektorns speciella ansvar. 2. Ventilationssystem i byggnader måste i framtiden undergå funktionskontroll. 3. Byggmateriel som innehåller farliga ämnen måste förses med produktinformation. 4. I plan och bygglagen införs krav på samråd med ansvarig arbetsledare och övriga i ett byggprojekt inblandade parter för att säkerställa att projektet genomförs på sådant sätt att byggnaden blir hälsosäker. Utskottet följer regeringens förslag med undantag för en justering i själva samrådsförfarandet. Från centerns sida har vi inga invändningar i sak mot dessa fyra punkter. Vi tycker i stället att förslagen inte gått tillräckligt långt. Vi vill se fler åtgärder med syfte att främja en bättre boendemiljö. Med anledning av motionsyrkande från centern och vänsterpartiet gör utskottet dessutom ett tillkännagivande om att det bör övervägas att utsträcka garantin till att bl.a. omfatta också daghem, skolor och kontorslokaler. Det är mycket viktigt att så sker. I propositionen tar bostadsministern själv upp frågan om småhusen. Även här bör en mer heltäckande garantilösning så småningom tas fram. Moderata samlingspartiet avvisar lagstiftningsvägen och förordar en frivilliglinje med en avtalslösning som grund. Deras motion är en direkt avskrift av en skrivelse som utskottets ledamöter fått från Byggentreprenörerna. Att nu avvisa en lag om byggnadsgaranti, som görs från moderat håll, finner vi från centern inte lämpligt. Det skulle innebära att miljöfrågorna skulle försummas under ännu längre tid framöver. Det kan vi inte ställa upp på och ta ansvar för. Avvisandet motiveras med att en frivillig överenskommelse är ett bättre sätt att lösa ansvarsfrågorna. Vi delar i grunden den uppfattningen. Frivilliglinjen är alltid att föredra. Det innebär oftast större motivation och engagemang och därmed ökad känsla för ansvarstagande mellan de i överenskommelsen ingående parterna. Men någon frivillig överenskommelse föreligger ännu inte. Inget färdigt avtalsförslag finns. Dessutom finns i de avtalsförslag som nu diskuteras brister både vad gäller återförsäkringen och i heltäckningen av skyddet. Till det kommer de förseningar sm blir följden om ett komplett avtal skall inväntas. Vi menar därför att lagstiftningsvägen är den snabbaste och effektivaste vägen i nuläget, men vi menar samtidigt att arbetet på en frivillig överenskommelse om ansvarsfrågorna inte får avstanna utan måste fortsätta. När ett komplett och lika bra avtal som nu ryms i lagen föreligger, kan lagen avvecklas. I reservation 2 fullföljer vi denna tankegång. Det vore emellertid olyckligt om regeringen och alla andra nu slår sig till ro och tror att allt är gjort som går att göra för att råda bot på de dåliga boendemiljöerna. Så är det naturligtvis inte. Mycket återstår att göra för att miljön skall bli bättre. Regeringen bör därför arbeta vidare med dessa frågor och återkomma med förslag för att göra åtgärdsprogrammet heltäckande och därmed i linje med vad utskottet avsåg i ursprungsuppdraget. Det gäller t.ex. kravet på produktinformation vid byggnation. Det är en fråga som inte till fullo är löst. Är det möjligen EG som oroar regeringen på denna punkt, eller varför tvekar regeringen inför att här och nu lägga fram förslag? En annan viktig fråga som inte är löst är kraven på luftkvalitet, som bl.a. allergiutredningen har tagit upp och lämnat förslag om. Några förslag i denna fråga finns inte heller framme för riksdagens ställningstagande. Från centerns sida vill vi se frågorna om en bättre boendemiljö sammanförda i en särskild bomiljölag. De regler som i dag redan finns är spridda i olika lagar. De bör sammanföras på ett ställe för att större slagkraft skall uppnås. Bomiljölagstiftningen bör dessutom utvecklas vidare till ett verksamt instrument för de boende mot dåliga boendemiljöer, på samma sätt som arbetsmiljölagstiftningen är konstruerad på arbetsmiljöområdet. I en med vänsterpartiet gemensam reservation fullföljer vi våra motionskrav från den allmänna motionstiden om en särskild bomiljölag med den inriktningen. Herr talman! Oftast grundläggs de dåliga boendemiljöerna redan i planeringsstadiet vid planeringen av bostadsområdena och bebyggelseutformningen. Därför måste kraven på en förutseende och noggrann planering av bostäderna öka. Tvång och detaljreglering är därvid ingen bra väg att gå fram. Från centerns sida föredrar vi moroten framför piskan. Bra boendemiljöer bör vara självgenererade. De bör skapas på frivillig väg genom att man hos alla uppnår ett större engagemang och ansvar för miljön. Detta är möjligt om boendemiljön görs till en konkurrensfaktor på bostadsmarknaden. Om miljö och kvalitet i boendet är en konkurrensfaktor blir det svårare att få avsättning för dåligt byggda hus och hus inom överexploaterade områden med en dålig yttre och inre miljö. Ett effektivt medel för att göra boendemiljön till en konkurrensfaktor vore att införa VDN-märkning på bostäder. I en sådan varudeklaration framgår klart kvalitetsaspekten i varje bostad. Vi förordar en sådan handlingslinje i reservation 20. Herr talman! Så till bullerproblemen i våra bostäder. Problem med s.k. lågfrekvent buller i våra bostäder blir allt vanligare. Enligt PBL och nybyggnadsstadgan finns regler för hur starkt buller som får förekomma utan att det skall anses som störande. Utskottet tar upp och behandlar dessa frågor i samband med motionskrav om förändrade gränsvärden. Vi instämmer från centern i den slutsats som utskottet drar om att det nu är viktigt att regeringen ser över reglerna för bullergränser och tillåtna ljudnivåer i bostäderna och återkommer med förslag till åtgärder. Herr talman! Med det anförda vill jag meddela att centerns riksdagsgrupp står bakom de fyra reservationer som centerns ledamöter har fogat till betänkandet. I övriga moment står vi bakom majoritetens förslag till hemställan. För att spara kammarens tid begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation nr 13.

Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens proposition om byggnadsgaranti för flerbostadshus. Utskottsmajoriteten godtar i huvudsak förslaget. Det gör dock inte vi moderater. Att vi säger nej beror dock inte alls på att vi skulle vara negativa till ett fullgott byggande och att det finns garantier för detta. Tvärtom. Vi moderater är varma anhängare av att kvaliteten inom byggandet är av hög klass. Vi har i huvudsak fyra invändningar mot föreliggande lagförslag. För det första anser vi att lagens syften kan tillgodoses genom frivilliga överenskommelser mellan parterna. Vi har därvid samma uppfattning som arbetsgruppen för s.k. sjuka hus. Ordningen med ett på frivilliga avtal grundat ansvarssystem har gamla traditioner i vårt land och är därmed också starkt förankrad hos berörda parter. För det andra är nuvarande regler, dvs. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader, föremål för revidering. Byggentreprenörerna har inför bostadsutskottet redovisat huvudinnehållet i den överenskommelse som parterna är på gång att träffa. Av denna redovisning, som även finns i skriftlig form, framgår att revideringen kommer att leda till ett väsentligt utökat ansvarstagande från branschen. Entreprenören kommer efter utgången av en tvåårig garantitid att ansvara för väsentliga fel under ytterligare åtta år om han vållat felet genom vårdslöshet. I praktiken kommer detta att innebära att entreprenörens ansvar utsträcks från nuvarande två till tio år. Dessutom avser ansvaret inte bara flerbostadshus utan alla typer av entreprenader, dvs. skolor, daghem, kontor m.m. När utskottsmajoriten påstår att det inte finns något förslag som möjliggör en analys eller jämförelse med lagförslaget är detta således märkligt och fel. Byggentreprenörenas förslag innebär dessutom bevisligen i viktiga hänseenden en förstärkning av ansvaret i byggandet jämfört med propositionen och utskottsmajoritetens ställningstagande. Agne Hansson sade nyss i debatten att miljöfrågorna skulle förhalas om man gick på frivilliglinjen. Detta är naturligtvis helt fel. Det dokument som finns och som är föremål för ett snabbt antagande kommer att vara mer långtgående än lagförslaget. Det kommer att innebära förstärkning av miljöfrågorna. Det kan man kanske litet grand läsa mellan raderna också när man lyssnar till Agne Hansson. Han säger att när det blir antaget så kan vi avskaffa lagförslaget. Om Agne Hansson känner på sig att det skall bli på det sättet, hade det varit på sin plats att han hade sagt att vi inte skall anta lagförslaget nu utan vänta ett tag och se eftersom överenskommelsen mellan byggentreprenörerna och byggherrarna kommer att träffas inom den allra närmaste tiden. Den tredje invändningen är att systemet är både komplicerat och byråkratiskt. En rad nya företag, s.k. garantiföretag, måste startas liksom en ny byråkratiorganisation kallad byggnadsgarantinämnden. Eftersom man skall kunna besvära sig över byggnadsgarantinämndens beslut innebär utskottsmajoritetens förslag risk för tidskrävande och dyra processer. Under de gångna åren har en lång rad sådana processer ägt rum när det gäller garantifrågor. Det vore bra om vi kunde komma ifrån det systemet. För det fjärde kommer garantisystemet med all sannolikhet att strida mot kommande EG-direktiv på området.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 Vi moderater har några ytterligare reservationer fogade till detta betänkande, nämligen nr 5 angående krav på samråd och nr 12 angående åtgärder för att motverka problemen med sjuka hus.

Herr talman! Eftersom vi är anhängare av frivilliglinjen lyssnade vi mycket intensivt och noga på byggentreprenörerna. Redovisningen visar att det inte föreligger något förslag, vilket innebär att det kommer att bli en fördröjning. Om man hänvisar till konkurrensfaktorn, Knut Billing, kommer det naturligtvis att kosta de företag mindre som undviker att gå in i en garantisituation. Jag är inte övertygad om att man kan nå en heltäckande byggnadsgaranti så enkelt som Knut Billing i nuläget försöker framställa det.